Herr talman! Det ligger något av domedagsstämning över reservanternas skrivning med anledning av förslaget i Kungl. Maj:ts proposition nr 24, att vi här i landet skall övergå till en annan legering vid tillverkningen av enoch tvåkronorsmynt. I reservationen talas också om att vi eventuellt skulle bli tvingade att införa nödmynt. Dess bättre är det inte så farligt — den svenska kronans värde bestäms av Ang. rikets mynt vår ekonomiska politik och av konjunkturerna ute i världen, inte av silvervärdet i de olika myntenheterna. Vad vi tillverkar våra mynt av, har från den synpunkten ingen som helst betydelse. Silver är en råvara bland andra, precis som koppar och nickel, Vilka av dessa metaller som lämpar sig bäst för mynttillverkning avgörs av deras praktiska egenskaper och priset på varan.

Med anledning av denna utveckling på silvermarknaden har 1966 års myntkommitté förordat att en sådan ändring av myntlagen bör göras att prägling av enoch tvåkronorsmynt skall kunna ske i annan metall än silver. Riksbanksfullmäktige, som har yttrat sig i frågan, delar 1966 års myntkommittés uppfattning, att möjlighet bör skapas att prägla icke silverhaltiga enoch tvåkronorsmynt.

Med redovisningen av dessa synpunkter, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den socialdemokratiska delen av utskottet har genom lottens avgörande kommit att stå för en reservation i detta utlåtande. statliga företagsgruppen. Genom departementet är en sådan delegation redan tillsatt. Det är en expertkommitté med chefer för de olika statliga företagen och med företrädare för de största arbetstagarorganisationerna. En del av de frågor som berördes i bankoutskottets utlåtande nr 18, där kommunistmotionerna har vissa yrkanden, kommer också upp till prövning i detta utlåtande. Men utskottet är enigt om att kraven i både kommunistmotionerna och herr Fälldins motion redan är uppfyllda genom den delegation som har tillsatts. Det är i ett avseende som de borgerliga inte låter sig nöja. De anser att det skall vara en parlamentarisk kommitté och att de tre borgerliga partierna inte är företrädda i nämnda kommitté. Jag kan då påminna om att de statliga företagen tidigare har varit föremål för en parlamentarisk utredning. Vi säger i vår reservation, att med hänsyn till uppdragets art är denna nya kommitté lämplig, och vi finner inte anledning påyrka någon ändring av densamma, Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Frågan om olika företags och företagstypers effektivitet har kommit att tilldra sig allt större intresse i den politiska debatten under senare tid.

Det är uppenbarligen en uppfattning i sakfrågan, som delas av det ansvariga statsrådet. Statsrådet Wickman har i statsverkspropositionen också gett uttryck härför genom att ge besked om att han hade för avsikt att senare tillkalla en utredning i detta avseende. Enligt motionärernas mening är det självklart och angeläget att i all den utsträckning, som staten har egna företag inom näringslivet, skall de vara så effektiva som möjligt. De skall också ges möjligheter att i öppen och fri konkurrens utvecklas så att de verkligen kan leva i det klimat och under de förutsättningar som marknadsekonomin ger. Vi har i motionen också sagt ifrån att vi inte alls är främmande för att en viss samordning, en viss koncernbildning, kan vara en lämplig väg för att tillgodose detta syfte. Men vi har samtidigt sagt, att en sådan omläggning inte skall ske utan att riksdagen har möjlighet att ta del av och ta ställning till hur en sådan här utveckling skall äga rum. Herr Lundin säger nu å reservanternas vägnar att dessa önskemål redan är förverkligade och att motionen därför inte längre skulle ha någon aktualitet.

Utskottsmajoriteten har tillgodosett kravet på en parlamentarisk utredning, och det är självklart att jag som motionär ber att få yrka bifall till utskottets hemställan. Jag skulle bara vilja sluta med en fråga till herr Lundin. Kravet på en ökad insyn har varit ett ständigt återkom mande tema i diskussionen om våra företag och näringslivet över huvud taget.

Herr talman! De borgerliga partierna och även herr Fälldin påstår, att socialdemokraterna har en parlamentarisk förankring i den kommitté det här gäller men inte de borgerliga. Jag vet inte var de olika verkscheferna har sin politiska hemvist. Jag vet till exempel inte var generaldirektören för televerket Bertil Bjurel har sin politiska hemvist eller om biträdande direktören i TCO Lennart Bodström tillhör något borgerligt parti. Det som påstås i utskottets utlåtande, nämligen att det inte finns någon från borgerligt håll som är representerad i denna kommitté, torde väl ändå vara oriktigt. Jag vill erinra om att högerns före detta partisekreterare, generaldirektören för försvarets fabriksverk Gunnar Svärd finns med. Jag vill emellertid säga, att för oss är denna fråga ovidkommande. Viktigare är att det i kommittén finns med företrädare för berörda statliga företag och för de större arbetstagarorganisationerna och att den tillsatta kommittén har vårt förtroende. Vi tror alldeles säkert att de med all den oväld som krävs kommer att utreda den fråga det här gäller. Jag tror att det krav på effektivitet, som herr Fälldin här talade om, kommer att bli fullt ut lika bra tillgodosett i denna kommitté, och jag tror inte heller — som herr Fälldin ville göra gällande — att riksdagen inte skall kunna ha något inflytande i detta sammanhang. Jag anser att kravet på insyn är mycket väl tillgodosett. Våra organisationer är ju företrädda i denna kommitté, och jag tycker att det vore orimligt, om icke cheferna för de statliga verken skulle vara med när det gäller att effektivisera verksamheten på detta område.
Herr talman! Först och främst vill jag säga att jag inte har påstått, att den parlamentariska sidan i kommittén är ensidigt tillgodosedd. Jag har inte gett uttryck för något sådant påstående. Jag har framhållit att representanter för LO, TCO och KF är med. Jag vet inte om det var av Överdriven finkänslighet som herr Lundin själv drog den slutsatsen, att riksdagsmannen Hans Hagnell skulle utgöra det parlamentariska inslaget från socialdemokratisk sida i denna kommitté. Jag är litet överraskad över att herr Lundin på socialdemokratins vägnar kan säga, att frågan om politisk insyn i detta utredningsarbete skulle vara ovidkommande; jag fäste mig vid detta ord när han diskuterade den sidan av saken. Jag vill invända mot att jag i mitt andra anförande skulle ha uttryckt något som helst misstroende mot de representanter i denna kommitté, som statsrådet har utsett. Jag underströk tvärtemot nödvändigheten av att dessa är företrädda i kommittén. Men jag förklarade, att jag ansåg att det när det gäller den statliga företagsgruppen borde vara självklart att utredningen finge en parlamentarisk förankring. Det finns ju serier av frågor, som kan sägas ligga litet mera vid sidan av riksdagens arbete än denna, där vi på alla håll betraktar det såsom självklart att ha en parlamentarikerförankring i utredningsarbetet. Jag invänder också mot herr Lundins påstående, att jag skulle ha sagt någonting om den effektivitet, med vilken denna kommitté skulle vara i stånd att arbeta. Jag vänder mig också emot påståendet att vi skulle ha någonting emot att företrädarna för de statliga företagen skulle vara med — det ligger ju helt i sakens natur. Jag kan inte komma ifrån att herr Lundin egentligen i hela sitt senaste anförande argumenterade vid sidan av den centrala frågan.

Herr talman! Herr Fälldin lägger stor vikt vid konkurrensförmågan, och det är vi väl överens om. Det är därför en effektivisering skall ske inom de statliga företagen. Herr Fälldin kan väl inte jäva mig med ett påstående att denna expertgrupp skall få fram det på ett bättre sätt, om det finns fler parlamentariker i den. Jag kan inte beskylla herr Fälldin för det, men det finns i varje fall borgerliga grupper i denna kammare, som inte är tilltalade av statlig verksamhet. Vi hade nyss en motion uppe till behandling om att vi skall sälja våra aktier. I motsats till den gruppen är jag mycket angelägen om en koncentration av det slag, som herr Fälldin här föreslagit om en effektivisering inom de statliga grupperna. När herr Fälldin vill försöka göra gällande, att riksdagen eller parlamentarikerna här skulle kunna ha inflytande, så måste det vara fel. Det är väl helt naturligt att de i fortsättningen får det.

Herr talman! Vi har ofta anledning att behandla socialförsäkringsfrågor här i riksdagen, inte minst därför att det finns en del grupper som inte är nöjda med den placering som de har fått i sjukförsäkringssystemet och därför att det förekommer uppenbara orättvisor i systemet. En av de grupper, som förvisso är svår att passa in i ett sjukförsäkringssystem, vilket i princip är byggt på utebliven inkomst, är de hemarbetande kvinnorna. Deras arbete är ofta föremål för tacksamma lovsånger, men de måste vara och är också — det är jag övertygad om — besvikna på de uttryck som dessa lovsånger tar sig i praktiken. De känner sig eftersatta.

Denna skillnad innebär en orättvisa för denna grupp av frivilligt försäkrade. Jag vill understryka att försäkringen är frivillig och att största delen av premierna betalas av den försäkrade. Motionärerna anser att detta problemkomplex behöver utredas då det inte utan vidare kan lösas. Motionärernas förslag har behandlats av andra lagutskottet, vars utlåtande vi nu diskuterar. Åtskilligt finns naturligtvis att ta hänsyn till, såsom tidsmomentet, premiernas storlek samt för vilka och hur länge försäkringen skall gälla. Vi har även framfört tanken på ett alternativ för dessa husmödrar och de kvinnor som arbetar i mannens företag. Herr talman! Jag vill med dessa ord endast yrka bifall till den reservation som är fogad till detta utlåtande och som alltså innehåller en begäran om utredning.

Herr talman! Motioner liknande dem som fru Hamrin-Thorell har talat om har behandlats tidigare vid flera tillfällen både i andra lagutskottet och i kamrarna. I år har motionärerna emellertid begärt en utredning, vilken skulle ske skyndsamt. Vid tidigare behandling av denna fråga har det framskymtat att motionärerna anser blivande mödrar som är hemmafruar eller som arbetar i eget företag vara missgynnade gentemot de blivande mödrar som har förvärvsarbete i form av anställning. Men alla blivande mödrar får ju en moderskapspenning på 1080 kr. De förvärvsarbetande blivande mödrarna får därtill en tilläggssjukpenning som utgår i 180 dagar såsom en ersättning för den förlorade arbetsin komsten. Reservanterna önskar att denna förmån skall utgå även till den grupp blivande mödrar som de gör sig till tolk för. Just på denna punkt har reservanterna funnit att orättvisan är så stor. Den tilläggssjukpenning som utgår till blivande mödrar med förvärvsarbete tillkom som en hjälp så att de under 180 dagar skulle ha möjlighet att stanna hemma för att sköta och vårda sitt barn. Visst går en del av dessa mödrar tillbaka till förvärvsarbetet innan de 180 dagarna är förbi, om de kan ordna en tillfredsställande tillsyn för sitt barn, och om de går tillbaka så är det därför att förvärvsarbetet ger dem en förmånligare inkomst än tilläggssjukpenningen. Från den dag då arbetet återupptogs får de emellertid ingen tilläggssjukpenning. Herr talman! Utskottets majoritet har inte heller denna gång funnit att motionerna borde bifallas, och jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I det motionspar som behandlas i tredje lagutskottets utlåtande nr 25 yrkas på en utredning om viss trafiksäkerhetsKontroll genom tullverket. Detta yrkande stöds av två reservanter i utskottet, men eftersom ingen av dem hör hemma i denna kammare tillåter jag mig att här ta till orda i min egenskap av motionär. Vi behandlade samma fråga vid höstriksdagen och hade då en debatt här i kammaren. Jag skall därför vid detta tillfälle försöka fatta mig kort. I motionerna konstateras att tullverket vid gränserna — det gäller både landgränsen och sjögränsen — har möjlighet att i samband med tullkontrollen av motorfordon som kommer in till landet i viss omfattning kontrollera att lastbilar inte har för höga axeltryck eller för tung last eller eljest är felaktigt eller olämpligt lastade. De relativt okomplicerade kontrollmoment som det gäller kan utföras utan någon personalökning eller någon extrakostnad. För att den skall få någon mening är det emellertid nödvändigt att tullpersonal som utför sådan kontroll får befogenhet att utfärda körförbud i fall då »fortsatt färd med fordonet icke kan äga rum utan fara eller olägenhet», som det står i vägtrafikförordningen. Jag vill betona att vad motionärerna åsyftar är en till vissa moment begränsad trafiksäkerhetskontroll som i regel endast kan utföras stickprovsmässigt eftersom den måste samordnas med den stickprovsvis anordnade tullkontrollen. Motionärerna vill genom denna trafiksäkerhetskontroll vid gränsen skapa ett komplement till den av polisen utövade, hela landet omfattande trafiksäkerhetskontrollen, men avser inte att till någon del ersätta denna. När utskottet skriver att motionärerna »ifrågasätter om inte den erforderliga övervakningen kan ske genom tullverkets försorg i samband med tullkontrollen» så ger man motionerna en vidare syftning än vad de i verkligheten har. När frågan behandlades vid höstriksdagen vitsordade utskottet att det kunde finnas behov av en viss trafiksäkerhetskontroll av utländska motorfordon i samband med gränspasseringen men ansåg att detta behov kunde tillgodoses genom att tullverkets personal på olika sätt biträdde polisen. Men så snart detta biträde går utöver ren handräckning anmäler sig behovet av att kunna hindra ett trafikfarligt fordon att köra vidare. Man har för mig berättat ett fall då en tulltjänsteman vid tullkontroll av en lastbil med släpvagn lade märke till att kopplingsanordningen mellan lastbilen och släpvagnen var uppenbart trafikfarlig. Han ringde till polisen och talade om detta, men polisen hade inte möjlighet att komma med detsamma. Tulltjänstemannen hade inte befogenhet att hålla kvar bilen av den anledningen att den var trafikfarlig, men han bad chauffören att frivilligt stanna tills polisen kom. Det gjorde chauffören men hans arbetsgivare var efteråt mycket missnöjd och menade att tulltjänstemannen hade överträtt sin befogenhet. Det kan tilläggas att när polisen så småningom kom till platsen utfärdade den ett föreläggande för chauffören att med högst 20 kilometers fart försiktigt köra till en närbelägen bilverkstad för att få kopplingen reparerad. Jag anser att vederbörande tulltjänsteman i ett fall som detta bör ha rätt att i trafiksäkerhetens intresse hålla kvar fordonet. Om jag har förstått utskottsutlåtandet rätt anser utskottsmajoriteten att tulltjänstemannen bör låta lastbilen fortsätta utan hänsyn till de risker som det innebär och att polisen sedan skall lägga ned några timmars arbete på att spåra upp bilen och stoppa den någonstans på landsvägen — om ingen olycka har hänt dessförinnan. Utskottet anser att det möter betänk ligheter att dela ansvaret för fordonskontrollen mellan polisen och tullverket, eftersom en sådan uppdelning är ägnad att skapa oklara ansvarsförhållanden. När det gäller kontroll av utländska motorfordon ur andra synpunkter än det här är fråga om är emellertid — som jag framhöll från denna talarstol när vi behandlade denna fråga i höstas — en sådan ansvarsuppdelning mellan tullen och polisen mycket vanlig och inger inte några betänkligheter. Kanske beror det på att det i dessa fall gäller områden för vilka tullverket har det primära ansvaret. Då går det bra att dela ansvaret.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

Herr talman! Som herr Tistad nämnde har praktiskt taget samma motioner väckts vid 1967 års riksdag och behandlats efter remiss till generaltullstyrelsen och rikspolisstyrelsen vid höstriksdagen. Tullen tillstyrkte åtgärderna enligt motionerna, men polisen avstyrkte med hänsyn till önskvärdheten av en klar ansvarsfördelning myndigheterna emellan. Utskottet följde då rikspolisstyrelsens uppfattning men framhöll också att man borde etablera ett samarbete mellan tull och polis så att bästa möjliga effektivitet i tillsynen kunde åstadkommas. Utskottet förutsatte att de berörda myndigheterna utan särskild framställning från riksdagens sida skulle ta de initiativ som kunde erfordras för att lösa dessa samarbetsfrågor. Riks Enligt min mening kan det finnas skäl att ta upp frågan igen, om det visar sig att något sådant samarbete som utskottet avsett inte kommer till stånd. Det är emellertid för tidigt att bara några månader efter den förra riksdagsbehandlingen inta en annan ståndpunkt utan att något nytt material tillkommit. Utskottet har därför ansett att inte heller årets motioner bör föranleda någon riksdagens åtgärd. Med åberopande av detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag hade hoppats att utskottets ordförande något skulle kommentera det exempel jag gav, nämligen lastbilen som hade en otillfredsställande kopplingsanordning och som tullen inte hade lov att kvarhålla. Om chauffören inte frivilligt hade stannat på platsen, hade bilen kört ut på landsvägen med alla de risker detta hade inneburit, för att inte tala om det merarbete det hade medfört för polisen att jaga ifatt lastbilen någonstans på vägen för att kontrollera den och utfärda körförbud. Jag tycker att detta exempel visar att man inte kan tänka sig att engagera tullen ens som biträde åt polisen utan att ge tullen någon befogenhet i detta sammanhang. Jag är litet besviken över att herr Alexanderson inte gav sin syn på just detta problem.

Herr talman! Eftersom herr Tistad så önskar kan jag anföra några synpunkter även på den saken. Det kan vara ganska lätt att finna exempel där den ordning som nu gäller verkar dålig. Det kan också finnas gott om fall där t.ex. en privatperson observerar bristande utrustning eller ett an nat trafikbrott men inte har befogenhet att ingripa. Svårigheten med att ge tullen dessa befogenheter är att det vid vissa tillfällen kan vara tveksamt huruvida skäl för ingripande föreligger. Polisen har er speciell och inte så obetydlig utbildning för att få kompetens att bedöma sådana fall. Det är svårt att lämna en tullman, som inte har den kompetensen, befogenhet att utfärda ett körförbud, som kan medföra betydande avbräck för vederbörande.
Herr talman! Jag vill erinra om att enligt vägtrafikförordningen är ett körförbud som utfärdas av polisman alltid temporärt. Det åligger honom nämligen att omedelbart meddela närmaste förman om åtgärden. Ändamålet med denna bestämmelse är givetvis att polismannens åtgärd skall kunna överprövas just med hänsyn till de ekonomiska konsekvenser som herr Alexanderson nämnde. Det har givetvis aldrig varit tal om något annat än att motsvarande bestämmelser skulle gälla för tullen. Det har också framhållits i motionen att om tulltjänsteman skulle få rätt att utfärda körförbud, skulle denna rätt vara förenad med en plikt att omedelbart underrätta polisen om åtgärden.

Herr talman! I detta utskottsutlåtande behandlas vissa detaljer i den stora partimotion i trafiksäkerhetsfrågor som i år väckts av folkpartiet. Det gäller de frågor, avseende föreskrifter rörande fordons utrustning, som brutits ut ur sammanhanget såsom hörande till tredje lagutskottets område. Egentligen vore det mest önskvärt att se de här aktualiserade frågorna som detaljer i ett omfattande program till främjande av trafiksäkerheten, men som saken nu ligger till måste vi behandla dem fristående, oaktat det lätt kan tyckas som om de framställda kraven kan ha ganska ringa betydelse var för sig. Det föreligger i allmänhet stor enighet om att alla rimliga åtgärder som kan öka trafiksäkerheten bör vidtas. Det har inte heller bestritts att de här föreslagna åtgärderna skulle vara av värde ur trafiksäkerhetssynpunkt. I fråga om kravet på att defroster och vindrutespolare obligatoriskt skall finnas på alla bilar må nämnas, att det numera gäller för alla nytillverkade bilar. Dessa detaljer har väl också sedan åtskilliga år ingått som standard i nytillverkade bilar. Vad det gäller är sålunda krav på att defroster och vindrutespolare efter någon kortare övergångstid skall monteras även på gamla bilar, som nu inte har sådan utrustning. Det är bekant att godtagbar apparatur för detta ändamål finns i handeln och kan anskaffas till en mycket liten kostnad. Det bör också påpekas att utrustningsdetaljerna är av alldeles särskild betydelse i ett sådant klimat som vårt. De övriga kraven gäller släpvagnsskylt, utvisande att fordonet, i allmänhet en lastbil, är försett med släp, och vidare en skylt som utvisar den för fordonet gällande maximihastigheten; de har redan genomförts i många främmande länder. Även om alla de här aktualiserade kraven nyligen behandlats i ett större sammanhang i riksdagen och därvid inte ansetts mogna för ett omedelbart genomförande har vi i folkpartiet ansett att man inte bör avstå från att än en gång trycka på i förhoppning att därigenom påskynda genomförandet. Åtgärderna skulle uppenbarligen verka i trafiksäkerhetsfrämjande riktning. Jag får därför, herr talman, yrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen, vilken innebär att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall ge till känna sin önskan att de ifrågavarande trafiksäkerhetsfrämjande åtgärderna vidtas.
Herr talman! Med anledning av en liten debatt som jag häromdagen hade med herr Alexanderson gläder det mig mycket att herr Alexanderson i detta sammanhang inte är så rädd för ett obligatorium. Jag läser vidare här i reservationen: »Även om det är önskvärt att vårt land medverkar till att få till stånd säkerhetsföreskrifter med största möjliga internationella förankring, bör sådana strävanden inte hindra smärre reformer av brådskande natur.» Eftersom jag gärna vill vara konsekvent, ber jag att få meddela att jag kommer att biträda reservationen.

Herr talman! Motioner av samma innehåll behandlades vid 1967 års höstriksdag. Riksdagen biföll då tredje lagutskottets hemställan att några åtgärder från riksdagens sida med anledning av motionerna inte var påkallade. Enligt utskottets mening har inga nya synpunkter tillkommit som kan utgöra anledning till ändrat ståndpunktstagande, varför utskottet hemställer att motionerna icke bör föranleda någon riksdagens åtgärd.

Herr talman! I anslutning till Kungl. Maj:ts proposition angående vissa anslag ur kyrkofonden, m.m. har det väckts en fyrpartimotion, i vilken hemställes att riksdagen skall besluta om bidrag ur kyrkofonden till Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse för ytterligare en sjömanspräst. Som grund för detta yrkande åberopas den verksamhet, som Sjömansvårdsstyrelsen under senare år tagit upp i den Sydamerikanska hamnstaden Lima-Callao. Utskottsmajoriteten, som inte tillkommit med lottens hjälp utan som består av representanter för de fyra partierna, har yrkat bifall till de förevarande motionerna, men då en till numerären stark reservation är fogad till utskottets utlåtande, kan det vara motiverat att ytterligare belysa motionsyrkandet. Den svenska sjömansvården har vidgat sin verksamhet under de senaste fem åren. Det har tillkommit tio nya stationer, av vilka åtta är utomeuropeiska. Att verksamheten expanderat på detta sätt beror inte minst på att rederinäringen av olika skäl har etablerat sig på avlägset belägna linjer. Vad sjömanskyrkan betyder för kontakten med hemlandet och samhörigheten med våra sjöfarande landsmän är omvitinat, inte minst av sjöfolket självt. Det är ju heller inte bara fråga om en kyrklig verksamhet, utan det är också fråga om en social service av betydande omfattning. Lima-Callao som den föreslagna tjänsten gäller är den enda skandinaviska sjömansvårdsstationen på Sydamerikas västkust och är livligt frekventerad av den svenska handelsflottan. Verksamheten där är prövad: under år 1966 noterades inte mindre än 8 400 läsrumsbesök — och det säger något om frekvensen. Det finns också en svensk koloni i Lima, i vilken de ungdomar som tillhör den humanitära organisationen »Svalorna» ingår. Jag vill komplettera utskottets skrivning på en punkt. Det sägs att fem prästtjänster har tillkommit sedan 1962 — något som också framgår av departementschefens uttalande. Men två av dessa tjänster sorterar inte under Sjömansvårdsstyrelsen. Deras verksamhet bedrives i andra kyrkliga former, och Sjömansvårdsstyrelsen har inte något ansvar för denna verksamhet. Det är bara lönerna som Ööverföres från kyrkofonden via Sjömansvårdsstyrelsen. I realiteten är det alltså endast tre nya tjänster, som :Sjömansvårdsstyrelsen fått direkta anslag till under en femårsperiod. Under denna tid har styrelsen dock startat verksamhet vid tio nya stationer. Det är något överraskande, även om det naturligtvis har sin förklaring, att Ang. avlöningsbidrag till sjömanspräster det bara är två reservanter vid punkten A i utskottets hemställan, under det att reservationen vid punkten B är betydligt mera manstark. Tjänster som sjömanspräst i Lima är nog, trots allt, mera angelägen än prästtjänsten i Schweiz.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

Herr talman! Stödet till den kyrkliga verksamheten i utlandet är uppdelat på två grenar. Den ena är, som föregående talare har nämnt, stöd till den Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse. Bidrag lämnas till 17 präster efter det förslag som Kungl. Maj:t i år lägger fram. Utskottsmajoriteten har här bifallit en motion, som utökar antalet ytterligare till 18 präster. Jag skall inte närmare gå in på det, ty det kommer nästa talare att göra. Den andra grenen för stöd till den kyrkliga verksamheten i utlandet är till de svenska församlingar vilka, som det uttryckligen heter, av Kungl. Maj:t har en fastställd kyrkoordning. De är för närvarande sju stycken. Därutöver förekommer inga anslag till kyrklig verksamhet i utlandet. Man hade trott att under ett år som detta med stark restriktivitet när det gäller anslagsökningar, framför allt nya anslag, inget nytt förslag skulle komma. Det har det nu gjort, och det från Kungl. Maj:t självt. Man har visserligen inte föreslagit någon ökning av antalet svenska församlingar med fastställd kyrkoordning. I stället har man gått en omväg eller genväg — stryk det som ej passar — och föreslagit ett direkt avlöningsbidrag till en präst i Schweiz för dennes kyrkliga verksamhet. Någon sådan form av anslag har tidigare inte förekommit. Det avstyrkes ju också av statskontoret. Jag skall inte gå in på dess motivering, den finns i trycket. Uppslaget till det föreslagna anslaget kommer från vår ambassadör i Bern i Schweiz. Han säger — jag skall bara citera ett enda uttalande — att den svenska kolonin i Schweiz har under senare år vuxit betydligt och är nu uppe i ett par tusen medlemmar, Att den har vuxit betydligt är som bekant ingen nyhet för oss svenskar som bor kvar i Sverige. Kolonin har också varit föremål för åtskillig diskussion. Det är inte utan att man i detta sammanhang vill göra ett par små reflexioner. Vid diskussioner i religiösa frågor är det ofta tal om moraliska värderingar. Även i debatten om en viss utflyttning från vårt land har frågan om moral tagits upp — en viss sorts moral. Finns det något samband här? Vi konstaterar en utvandring, som delvis sägs bero på dålig moral. Samtidigt utökas den prästerliga verksamheten i mottagarlandet.

Till detta kommer en sista reflexion. Är det nu inte risk för att detta helt nya verksamhetsområde för ekonomiska anslag kan föranleda krav även från andra länder som har rätt många svenskar bosatta inom sina gränser? Den risken finns utan tvivel. Det är inte minst det sistnämnda som gör att jag, herr talman, ber att få yrka bifall till reservationen vid A i utskottets hemställan, som jag främst har talat om, ävensom till reservationen vid B.

Herr talman! Reservationen vid B i utskottets hemställan har tillkommit med anledning av att utskottsmajoriteten tillstyrkt motionerna I: 754 och II: 961. Motionerna ansluter sig till Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelses anhållan om bidrag ur kyrkofonden till avlöning åt ytterligare en sjömanspräst. I propositionen erinrar departementschefen om att bidragen sedan budgetåret 1962/63 har utökats från 12 till 17, med nytt bidrag såväl föregående som innevarande budgetår. Departementschefen säger sig därför icke redan nu vara beredd att tillstyrka ytterligare bidrag. Reservanterna ansluter sig till propositionens förslag beträffande avlöningsbidrag till sjömanspräster, och jag yrkar därför bifall till reservationen under B.

Herr talman! Det bör kanske till en början anmärkas att de frågor som behandlas i detta utlåtande i ganska hög grad skiljer sig från tredje lagutskottets normala ämnesområde. Det gäller ju i själva verket anslagsfrågor och inte lagfrågor och därtill på ett område som inte så ofta förekommer inom lagstiftningen. Men då det nu av historiska skäl, eller vad det kan vara, fallit på utskottets lott att behandla dessa frågor, har vi givetvis prövat ärendena efter bästa förmåga. Som här tidigare framgått har det i anledning av propositionen väckts två motionspar. Det ena motionsparet avser minskning av de äskade anslagen, nämligen i den mån det gäller det nya anslaget till avlöningsbidrag för en präst i de svenska församlingarna i Schweiz. Jag tror inte att jag behöver anföra så mycket i den delen. Utskottet har godtagit Kungl. Maj:ts motivering. Det finns omkring 2000 svenskar boende i Schweiz och det finns en livaktig församlingsverksamhet där. Det bör då vara motiverat med ett visst bidrag från kyrkofonden. Bidraget kommer dock inte att täcka hela kostnaden, utan församlingarna får i övrigt skaffa medel på annat sätt. Till en mindre del avser bidraget också viss verksamhet i Italien. Herr Jansson har här dragit in helt ovidkommande synpunkter i debatten. Jag tror inte att de personer som han åsyftar deltar så särdeles livligt i den här församlingsverksamheten i Schweiz. Det är helt andra personer som detta anslag skall komma till godo. Det andra motionsparet, som går ut på en ökning av anslaget, avser bidrag till en sjömanspräst i Lima-Callao.

Med hänsyn härtill har majoriteten ansett att det yrkade ytterligare bidraget, varigenom det kan inrättas ytterligare en prästtjänst, kan betraktas som en normal ökning av verksamheten. Det bör också framhållas att det anslag det är fråga om utgår från rent kyrkliga fonder. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga utöver vad som är sagt i sak från herrar Alexandersons och Svenungssons sida. Det finns heller ingen anledning att gå in på herr Janssons meditationer över moralen hos svenskarna i Schweiz och det eventuella behovet av en taxeringsintendent där i stället för en präst. Ang. avlöningsbidrag till sjömanspräster Det räcker väl med att notera att Kungl. Maj:t har ansett det vara lämpligt att placera en präst där nere. Herr Alexanderson har ju också förklarat vilka prästens arbetsuppgifter skulle bli.

Det skulle vi — så fattade jag herr Janssons yttrande — i så fall vara på vår vakt emot. Jag ser på saken tvärtom. Kommer ett sådant önskemål är det väl fullkomligt naturligt med den inställning vi har här i landet att vi söker tillgodose utlandssvenskarnas behov även på det religiösa området. Som herr Alexanderson underströk är det i Kungl. Maj:ts förslag inte fråga om några budgetpengar utan om kyrkofondsmedel. Jag tror därför inte att herr Jansson behöver vara så rädd för att den återhållsamhetens paroll som han här hävdat kommer på skam.

Herr talman! Låt mig få säga att jag absolut inte är emot att herr Erik Jansson raljerar.

Herr talman! I motionsparet I: 722 och II: 900 har vi motionärer väckt förslag om att förstärka den svenska utlandsrepresentationen i Nordamerika och Sovjetunionen med skoglig expertis. Vi anser att det måste vara av vitalt intresse för den svenska skogsnäringen att kunna studera och följa utvecklingen inom skogsbruket och skogsindustrin hos de i dag ledande nationerna när det gäller export av skogsindustriprodukter, detta inte minst med tanke på den betydande <omställningsprocess som skogsbruket i vårt land nu genomgår. Det måste dessutom vara angeläget att erhålla ingående uppgifter om marknaden och marknadsföringen av skogsprodukter. De synpunkter vi anfört i motionerna och de yrkanden dessa synpunkter lett till har genomgående vitsordats och tillstyrkts av samtliga remissinstanser, d.v.s. i detta fall företrädare för de olika svenska skogsintressena. Jordbruksutskottet anför också i sitt utlåtande »att förhållandena inom skogsnäringen talar för att man från svenskt håll noga följer den internationella utvecklingen på området». Men sedan pekar utskottet på att en av remissinstanserna, domänstyrelsen, i sitt yttrande anfört att Sveriges skogsvårdsförbund i skrivelse till chefen för kungl. jordbruksdepartementet i oktober 1967 hemställt om tillsättande av forstattachéer i Nordamerika och Sovjetunionen. Utskottet utgår från att Kungl. Maj:t noggrant följer behovet av utlandsbevakning på detta område, varför det inte fanns anledning till särskild åtgärd från riksdagens sida. Herr tälman! Jag avser inte att ställa något säryrkande, i förhoppning om att utskottets optimism när det gäller Kungl. Maj:ts uppföljning av frågan skall visa sig befogad. Jag vill dock peka på att förslag om inrättande av skoglig representation i berörda länder aktualiserats tidigare utan att det lett till något resultat. I skogsstyrelsens remissyttrande sägs det bl.a.: »Såsom motionärerna framhåller har emellertid utvecklingen under de senaste åren gått i den riktningen, att svenskt skogsbruk och svensk skogsindustri måste utnyttja alla möjligheter till rationalisering. Detta gäller alltifrån den primära produktionen i skogen till marknadsföringen av de färdiga skogsindustriprodukterna.

Herr talman! Jag har velat göra dessa påpekanden för att ytterligare understryka behovet och värdet av skoglig representation i Nordamerika och Sovjetunionen, och jag vill till kammarens protokoll få antecknat angelägenheten av att Kungl. Maj:t snarast möjligt prövar framställningen härom i positiv anda.

Herr talman! Vår värderade talman uttryckte före middagsuppehållet i varje fall indirekt en önskan om koncentrerade debattinlägg i fortsättningen. Jag tänker följa hans uppmaning och bli kortfattad. För knappt ett år sedan behandlades i denna kammare liksom i medkammaren motioner om uppräkning av det extra mjölkpristillägget i norra Sverige med 25 procent. Motionerna avslogs av riksdagen efter gemensam votering. I år återkommer samma yrkande i trenne motionspar. Motiveringen är densamma, nämligen återställande av realvärdet på pristillägget. När riksdagen i fjol fastställde riktlinjerna för jordbrukspolitiken beslöts enhälligt att det extra mjölkpristillägget skulle behållas. Men skall pristillägget bli det åsyftade medlet i strävandena att bibehålla en norrländsk jordbruksproduktion, måste dess storlek också fortlöpande anpassas till penningvärdeutvecklingen. Denna produktionsstimulerande faktor är så mycket mera betydelsefull numera sedan leveranstillägget och arealbidraget avskaffats genom fjolårets riksdagsbeslut. Bidragsskalan för detta mjölkpristilllägg har emellertid inte justerats sedan 1962. Penningvärdeförsämringen sedan dess motiverar den uppräkning med 25 procent som yrkats i samtliga motioner. Den erforderliga medelsförstärkningen härför beräknas bli 8 miljoner kronor. Det är ett lägre belopp än vad som frånhänts jordbrukarna i norr genom avvecklingen av leveranstillägget och arealbidraget. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservationen vid punkten 11.

Herr talman! Herr Eskilsson började med att säga att riksdagen förra året beslöt att man skulle ha en betydande jordbruksproduktion även i Norrland. Det är riktigt att vi beslöt detta, men vi ger väl inte avkall härpå genom de beslut som vi har att fatta i dag. Visserligen är den summa som lämnas som stöd till det mindre jordbruket lägre i år än tidigare, men trots detta är produktionen i Norrland betydande i dag. Om som herr Eskilsson säger mjölkproduktionen där har gått ned, tror jag inte att det är priset som varit avgörande. I propositionen har Kungl. Maj:t föreslagit ett anslag av 76 miljoner kronor för nästa budgetår. Visserligen är inte motionärerna nöjda, men det var de inte i fjol heller, och som jag redan sagt kommer de igen med krav på en generell höjning om 25 procent. Vid detta tillfälle bör det kanske erinras om att utskottet i fjol skrev att småbrukarstödet i huvudsak kvarstår oförändrat för brukare som under 1967 fyllde minst 55 år. Det bör också erinras om att det skrevs att i överenskommelsen om prissättningen på jordbruksprodukter ingår en automatisk höjning stegvis av avräkningspriset för mjölk. Denna höjning kommer givetvis också jordbruket i Norrland till godo. Man bör kanske också erinra om att 1967 års riksdag beslöt att Kungl. Maj:t skulle få disponera högst en miljon kronor av anslaget för innevarande år till vissa prisreglerande åtgärder på jordbrukets område för särskilda undersökningar av olika jordbrukspolitiska åtgärder. 55 000 kronor har hittills ställts till lantbrukshögskolans förfogande för dessa undersökningar. Det bör också påpekas att detta extra mjölkpristillägg i Norrland egentligen inte är så litet. Det varierar från 10,3 öre ned till 1,4 öre per kilo mjölk efter 4 procent fett. Jag skulle föreställa mig att det högsta priset förekommer i Norrland. Utskottet har emellertid inte funnit att någonting har hänt som ger anledning till ändring av fjolårets beslut. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Efter den stora debatten här förra året om det framtida jordbruket har den diskussion som förts i jordbruksutskottet om de olika äskandena under nionde huvudtiteln varit avdramatiserad. Vi har kommit överens på de flesta punkter, det är endast i ett fåtal ärenden det lämnats reservationer. Ett sådant är det som herr Eskilsson tagit upp angående tjänsterna vid lantbrukshögskolan. Jag vill erinra om att vid institutionen för radiobiologi finns dels sex befattningshavare som avlönas av lantbrukshögskolans avlöningsanslag, dels åtta befattningshavare med extra tjänster vilka avlönas av medel från FOA. Reservanterna föreslår att tre extra ordinarie tjänster inrättas vid högskolan av sistnämnda personalgrupp. Samma förslag har framförts av högskolan i anslagsframställningen för budgetåret 1968/69. Förslaget har emellertid fått stå tillbaka för andra, mer angelägna äskanden, med hänsyn till att medel för förevarande tre tjänster redan står till högskolans förfogande. Herr Eskilssons farhågor att forskningen vid lantbrukshögskolan inte kan bedrivas på ett tillfredsställande sätt tror vi inom utskottsmajoriteten icke är motiverade. Jag tror att forskningen där kommer att fortsätta på samma sätt som hittills.

Beträffande tjänsten som statsagronom i vattenvård, vilken reservanterna vill ha inrättad, bör erinras om att i proposition nr 37 till årets riksdag lagts fram förslag om utbyggnad av naturvårdsforskningen. I propositionen före slås en samordning av forskningsinsatserna på naturvårdsområdet under ledning av en särskild forskningsnämnd inom naturvårdsverket. Nämnden, som avses bli beslutande i frågor rörande fördelning av forskningsmedel, kommer att ha vattenvården och därmed sammanhängande frågor som en viktig uppgift. Det är betydelsefullt att de uppgifter som statsagronomen i vattenvård skulle fullgöra inordnas i naturvårdsverkets totalplanering. Med hänsyn härtill är det olämpligt att låsa fast uppgifterna beträffande lantbrukets vattenvårdsfrågor till en viss befattning. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets förslag under punkten 19.

Herr talman! På denna punkt lyckades vi inte få enighet inom utskottet. De socialdemokratiska ledamöterna har ansett att det finns starka skäl för att följa Kungl. Maj:ts förslag, och denna mening har vi tillkännagivit i form av en reservation. Jag lyssnade med intresse till herr Eskilssons anförande under en föregående punkt, då han tog upp det problem som framför allt vi i övre Norrland har känning av. Herr Eskilsson ansåg att det borde finnas förutsättningar för att statsmakterna tillsammans med lantbruksstyrelsen och andra organisationer skulle kunna göra det möjligt för utövarna av mindre jordbruk att fortsätta sin verksamhet. Jag tror att det i dagens läge inte finns förutsättningar att åstadkomma något sådant trolleri, beroende på den utveckling som mekaniseringen har medfört såväl inom jordbruket som inom skogsbruket.

Men det är en sak för sig. Jag utgår ifrån att regeringen och de institutioner, som har att förvalta dessa områden, har tagit med även detta i sin planering. Vad beträffar den reservation, som fogats vid punkten 21 i utskottets utlåtande och som gäller lantbrukshögskolans försöksverksamhet, måste jag säga att verksamheten har varit värdefull även i övre Norrland.

Jag tror att lantbruksnämnderna i både Västerbotten och Norrbotten har kunnat medverka till att åstadkomma detta. Jag tror däremot inte att det med den mekanisering som i dag är rådande finns förutsättningar för att i inlandet kunna behålla den arbetskraft som där finns, detta trots stora skogsarealer. De mindre flottlederna läggs ned. Endast de stora flottlederna används. Biltransporter förekommer praktiskt taget överallt. Man skulle önska att Kungl. Maj:t kunde påverka kungl. domänstyrelsen till ett större samarbete med det enskilda skogsbruket när det gäller att planera vägar i rågångarna, så att de motoriserade transportmedlen lättare kan ta sig fram. Det är ett önskemål som många enskilda skogsbrukare och inte minst skogsbolagen kan instämma i. Endast de stora älvarna — Ume älv, Skellefte älv, Pite älv och Lule älv — är numera flottleder. Alla de små flottlederna läggs ned. Det är lättare att med bilar transportera virket ned till industrin, och det ger inte något sjunkningsgods. Jag har velat framföra dessa synpunkter i detta sammanhang, även om denna punkt i utskottsutlåtandet rör försöksverksamheten och lantbruksdriften vid försöksstationerna. Jag tror att det är nödvändigt att genomföra det förslag som här föreligger från Kungl. Maj:t och jag tror även att Kungl. Maj:t kommer att tillgodose de önskemål som Kungl. Maj:t har fått sig förelagda från lantbruksnämnderna via lantbruksstyrelsen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som vid punkten 21 är fogad till utskottets utlåtande.

Herr talman! Jag konstaterar att det var en rätt skarp vidräkning herr Svedberg höll med regeringsmakten, till och med skarpare än den jag hade tänkt avlåta. Det var en larmklocka. Herr Svedberg sade helt enkelt ut att det brinner i knutarna — och kanske var det gag neligt att regeringspartiet fick höra detta från det egna hållet också. Synd bara att inte larmet följdes upp med ett yrkande om bifall till utskottets utlåtande i stället för till reservationen. Det finns, herr talman, på denna liksom så många andra punkter i jordbrukspolitiken anledning att erinra om vad som sades förra året, och kanske inte minst vad som sades ännu tidigare — alla de stora och rundhänta löftena om en upprustning inte minst på detta område. Jag konstaterar att man i detta fall inte direkt subventionerar jordbruket, inte sticker pengar till bönderna, utan satsar pengar för att kunna åstadkomma en billigare jordbruksproduktion som måste vara till gagn för oss alla, oavsett om vi är producenter eller konsumenter. Denna investering måste vara vettig framför allt på lång, men givetvis även på kort sikt. Jag kan inte underlåta att säga, att efter förra årets beslut om den framtida jordbrukspolitiken hade det varit enbart konsekvent om man visat sig mera positiv på denna punkt. Anslagsökningen i pengar räknat är egentligen inte större än vad inflationen ätit upp under det år som gått. Jag skulle på rätt goda och säkra grunder våga påstå att om man inte får mera måste det bli en tillbakagång i verksamheten; jag säger detta med tanke på arten av den verksamhet det gäller. En uppföljning av propositionens förslag måste innebära något sådant. Konsekvensen måste bli att verksamheten läggs om, något som också har signalerats av dem som står för denna verksamhet.

Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till utskottets förslag på denna punkt.

För att få tillräckligt med arbetskraft togs det folk från södra Sverige. Och där sitter folket nu. Ungdomen har flyttat till södra Sveriges industrier. Det kommer att bli problem för samhället. Jag tror inte att man kommer att kunna klara ett åsknedslag som vållat en skogsbrand när det blir en torr sommar. Man måste åka 7—10 mil för att komma ut på hyggena. Men vid kusten är det inte något problem. Där går rationaliseringen fram och accepteras allmänt i byarna, eftersom man ser att den är nödvändig. Jag tror att detta gäller praktiskt taget i alla kommuner på hela kuststräckan ända från Västernorrlands län upp till Norrbottens län. Jag tror att även kommunalmännen medverkar till att storleksrationalisera jordbruken där det finns möjligheter att komplettera med skog.

Herr talman! Jag hade inte tänkt — i varje fall inte på denna punkt — ta upp en diskussion om jordbrukspolitiken i stort. Den diskussionen hade vi i fjol. Det var egentligen bara ett par yttranden av herrar Kristiansson och Eskilsson som gjorde att jag ändå ansåg att jag hade anledning att ta till orda. Det förhåller sig nämligen inte på det sättet som de båda herrarna tycks antyda, att jordbruket skulle vara satt på undantag när det gällde anslag till forskning och försöksverksamhet. Vi kan tvärtom ha anledning att säga att det under hela 60-talet har skett en mycket betydande upprustning av forskningsresurserna och även av försöksverksamheten. Jag har tidigare haft anledning att peka på detta. Jag vill erinra om de stora investeringar som gjorts vid lantbrukshögskolan och som faktiskt under 60-talet går på närmare 40 miljoner kronor. Vi har anställt så många professorer, docenter och andra tjänstemän, att vi faktiskt ökat lantbrukshögskolans personalresurser med en tredjedel under 1960-talet. Det speciella anslag som gäller försöksverksamheten har ökat från 1,5 miljon till 7,7 miljoner under denna tid. Jag skall medge att en del av denna ökning beror på organisationsförändringar, som skett under tiden, men även om man beaktar detta kan man konstatera att det blivit en betydande uppräkning av resurserna. Men jag skulle vara den siste att vilja säga att alla önskemål därmed är tillgodosedda. Vi får dock räkna med att det måste göras en avvägning. Det kommer aldrig att bli så lyckligt att vi kan tillgodose alla anspråk när det gäller försöksverksamheten inom jordbruket. Det måste nödvändigtvis göras en viss utvärdering av det som är mest angeläget att åstadkomma. Även jag anser som herr Eskilsson att växtodlingsförsöken är mycket värdefulla. Emellertid har jag en lika bestämd känsla av att vi nu befinner oss i en period där det är anledning att se över denna verksamhet. Det har man redan delvis gjort vid omorganisationen, men jag tror inte att man med de ändringar som sker i jordbruket kan hålla kvar försöksverksamheten med samma målsättning som utformades under gamla förhållanden.

Speciellt sedan vi nu gått över till en starkt mekaniserad drift vid skörden är det ofta andra faktorer, som blir utslagsgivande för det totala resultatet och som gör att vi också har anledning att avstå från en del av det finsnickeri som vi haft och har på detta område. Men det växer naturligtvis också fram nya behov med hänsyn till den utveckling som jag antytt. Försöksverksamheten måste anpassas härtill, men då är det helt naturligt att man får ställa något annat åt sidan. Man skulle nog kunna ha anledning att säga inte att resurserna har skurits ned — det är felaktigt, herr Eskilsson — men att vi med den ökade medelstilldelningen bör kunna fortsätta verksamheten och att det bör kunna bli åtminstone 100 000 kronor över till en expansion när det gäller försöksverksamheten. Jag har velat säga dessa ord därför att de här påståendena hade gett ett felaktigt intryck om de fått stå oemotsagda. Jordbruket har inte som näring kommit i kläm. Staten har satsat betydande belopp. Jag kan erinra om att även anslagen för nästa budgetår innebär — om vi ser över punkterna — en ganska betydande ökning med hänsyn till den restriktiva hållning, som man har intagit i budgetarbetet.